Herr talman! Jag känner naturligtvis stor glädje och tacksamhet över den breda uppslutningen från utskottsmajoritetens sida kring de framlagda riktlinjerna för TV:ns och radions framtid. Inför det uppbyggnadsskede som nu förestår ger det lugn och stabilitet behöver inte riskera några plötsliga omkastningar i förutsättningarna för verksamheten. Utskottets talesmän har ju redan utförligt redovisat fakta och argument i frågan. Jag behöver inte i detalj upprepa vad andra har uttryckt lika bra eller bättre än jag skulle kunna. Låt mig säga att jag gärna accepterar de korrigeringar som utskottet gjort, t.ex. när det gäller radionämndens storlek och sammansättning, och att jag skall ta utskottets beställning av en utredning om tidpunkten för införandet av färg-TV ad notam. Jag skall här begränsa mig till att ta upp vissa huvudpunkter i debatten. En myt har ju definitivt avlivats i denna debatt. ännu i våras försökte högern driva en kampanj under slagorden »frihet i etern och fri etableringsrätt». Det vågar man i den reservation, som vi bl.a. behandlar i dag, inte upprepa annat än i form av ett ganska försiktigt mummel. Vi vet att av tekniska skäl antalet frekvenser är begränsat. Det kan aldrig bli tal om en fri etableringsrätt i etern. Det blir alltid fråga om att tilldela privilegier. Att högern sålunda tvingats ned på jorden i eternfrågorna betraktar jag som en betydande vinst — låt vara att högertalarna här gjort ett och annat skutt upp i luften. Man har från högerns och folkpartiets sida försökt göra det till en principfråga av stora mått, om vi skall ha ett eller två företag. Detta ter sig för mig inte som en principfråga. Jag har ju ett flertal gånger offentligen rednvisat att vi, när vi i departementet inledde arbetet med radiofrågorna, började med modellen två självständiga företag med lika finansiering. Den modellen har mycket som talar för sig. Vi släppte den emellertid, men då av rent rationella och praktiska skäl. För det första hade vi från början klart för oss att distriktsorganisationen borde få en stark och självständig ställning — såsom uttryck för en ytterligt önskvärd decentralisering av programverksamheten. Men det var av kostnadsskäl ganska orimligt att dubblera distriktsorganisationen över hela fältet, ty därmed skulle vi splittra resurserna i stället för att ge distrikten verklig slagkraft. Vi kom därför till slutsatsen att vi, om vi i detta läge vill ha stark regional förankring, starka distrikt, får hålla ihop verksamheten inom ett företag. Det andra skälet var kravet på en samplanering av verksamheten. I Tyskland har man ju två självständiga företag. Inget av dem är dock kommersielltprivatägt utan båda är allmännyttiga. Från publiken riktades emellertid stark kritik mot det förhållandet att det inte fanns någon samplanering som ökade valfriheten. Efter en tid ingick företagen ett invecklat samordningsavtal, där man med äkta tysk grundlighet i detalj reglerar denna samordning. Man träffas omväxlande i Mänchen och Mainz och planerar i detalj den kommande verksamheten. Denna byråkrati, som för övrigt inte lär fungera särskilt bra, och denna detaljreglering skulle vi kunna undvika genom att hålla verksamheten inom ett företag. Däremot skulle man ha en samplanering i grova kategorier, som syftar till att åstadkomma ett rimligt mått av kontrastverkan och därmed valfrihet för tittarna. De kommersiella företagen har verkat som avskräckande exempel. Konkurrensen dem emellan sker väsentligen på det sättet att man sänder likartade program på samma tid. Då blir, som många har betygat, valfriheten i själva verket ytterst liten. Men det intressanta är att man använder två knep för att förhindra tittarna att gå över till konkurrentens program. Det ena är att man manipulerar med inoch utgångar, så att de egna programmen sträcker sig fem, tio minuter in på konkurrentens program. Erfarenheten visar att det då blir besvärligt att byta. Det andra knepet är att ha ytterligt populära program i början av kvällssändningarna. Undersökningar visar, att folk i stor utsträckning hänger fast vid den kanal som de en gång börjat med en kväll, och därför är det viktigt att få dem med från början. För något år sedan vaknade övervakningsmyndigheten i England till liv — för ovanlighetens skull, kan man väl säga. Man förmanade de kommersiella bolagen att inte börja varenda kväll med en Vilda Västern-film. Då steg en av de stora bolagsägarna upp och gjorde ett fränt utfall mot övervakningsmyndigheten. Han sade att ett sådant ingripande skulle bli ett dråpslag mot den fria företagsamheten i Storbritannien. Sådana ting skulle vi i valfrihetens intresse kunna undvika med en samplanering. Dessutom är det uppenbart att man kan spara en hel del pengar genom att slippa dubblera en del servicefunktioner som har föga med programmens utformning att göra. Men vi behöll själva grundtanken i den ursprungliga modellen. Genom de centralisering till distrikten och framför allt genom att skapa två självständiga programledningar för TV 1 och TV 2, vilka kan tävla med varandra, uppnår man effekten att vi får en stor variation på programmen, d. v. s. i stort sett samma effekt som man skulle uppnå om vi hade två självständiga företag. Men genom denna metod kan man undvika en hel del av de ekonomiska och programmässiga nackdelarna med två självständiga företag. I de båda programledningarnas självständighet har vi infört vissa modifikationer. Det kan inte vara rimligt att dubbelsända stora och kostsamma evenemang av typen Nobelfesten, statsbesök eller landskamper. Det finns i utlandet exempel på hur man vid sådana tillfällen till enorma kostnader har konkurrerat med kamerorna stående bredvid varandra och tagande nästan exaki samma bilder. Vi får mindre kostnader och större valfrihet om vi samplanerar i sådana fall. Detta gäller även musiken. Vi kan inte bygga upp tre symfoniorkestrar, utan det är vettigt att liksom nu koncentrera musiken till ljudradion och låta TV-kanalerna så att säga beställa in sig hos symfoniorkestern. Också när det gäller nyhetsbulletinerna är en samplanering av värde. Det har påståtts att vi skulle få en enhetlig nyhetsavdelning i TV enligt det föreliggande förslaget. Så är naturligtvis inte fallet. I stället är det meningen att man skall ha gemensamma korta nyhetsbulletiner. Det skulle i någon mån fungera som det nuvarande Aktuellt, där man först har nyhetsuppläsning under tio minuter och därefter Aktuellt. Om de första bulletinerna, som är ganska kostsamma, är gemensamma för de båda kanalerna, kan man satsa så mycket mer på den andra delen av nyhetsprogrammen, d. v. s. på reportage, på analyser och kommentarer. Ett av skälen till att vi valt den modellen är de utländska erfarenheterna. Det har ju visat sig att de korta nyhetsbulletinerna med nödvändighet blir mycket lika. T. ex. i England hade de olika programmen en given dag samma snutt om en stulen VM-pokal, och samma snutt från statsministerns tal; båda företagen hade vidare en väderbulletin, och vädret var oföränderligt dåligt i bägge kanalerna. Jag skall gärna medge att detta är den punkt i förslaget som jag känner den största tveksamheten inför; det har nämligen framförts en hel del vägande kritik mot detta system, bl.a. har det sagts att man kanske ändå inte kommer att kunna göra de beräknade inbesparingarna och att det kanske därför är lika gott att helt dela på de olika kanalernas nyhetsavdelningar. Vi har därför sagt oss att vi får lov att pröva oss fram under uppbyggnadstiden, då ju hela TV 2 ändå har mindre omfattning och skall utforma sin profil — då kommer det under alla omständigheter att vara en fördel att TV 2 slipper ha en egen nyhetsavdelning — och på så sätt undersöka om systemet håller på sikt; i annat fall får man naturligtvis ändra det. Högerns och folkpartiets representanter uppehåller sig med förkärlek vid dessa ting för att i dagens stillsamma debatt slippa tala om den väsentliga skillnaden. Den gäller vem som skall äga och förfoga över massmedia. Utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokrater och centerpartister, vill bygga vidare på det system som hittills tillämpats i Sverige och som används i de allra flesta europeiska länder: radion och televisionen skall i sin programverksamhet vara en gentemot statsmakterna och kommersiella intressen självständig s.k. public-service-inrättning. Detta system är naturligtvis inte perfekt. Det idealiska systemet finns över huvud taget inte. Men erfarenheten visar enligt min mening att radioföretagen i allmänhetens tjänst erbjuder bättre garantier för yttrandefri het och mot missbruk än andra Ssystem. På det hela taget visar erfarenheten också att företag i allmänhetens tjänst har större frihet vid programvalet, att de generellt producerar bättre, djärvare och mera varierande program och att de har råd att ta hänsyn till såväl minoriteternas som den stora publikmajoritetens intressen. Högern och folkpartiet vill däremot överlåta åt ett privatägt, kommersiellt företag, finansierat med reklam, att handha det andra TV-programmet. Man föreslår alltså inte en fri etablering eller någon fri konkurrens i etern, utan det är närmast fråga om att skapa ett kommersiellt monopol på TV-reklam. Högerns och folkpartiets förslag är emellertid utomordentligt otydligt i konturerna. Det intressanta är att ju närmare vi kommit denna riksdagsdebatt, desto otydligare har förslaget blivit. Det är därför ganska svårt att få ett grepp om vad folkpartiet och högerpartiet konkret vill. I våras hissade högern ganska käcka signaler om en fri etablering. Dem har man nu frångått i reservationen. I våras kom folkpartiet med en programskrift med vissa förslag till preciseringar; de har försvunnit ur motionen. Reservationen är om möjligt ännu vagare. Den tycks ha tillkommit så, att man har varvat varannat stycke från högerns respektive folkpartiets motioner, varvid man särskilt sett till att man fått med de allra vagaste bitarna. Det är som när seriefiguren Kronblom skulle tälja ett yxskaft. Han började med en försvarlig träbit. Sedan täljde han och täljde tills det bara var en tandpetare kvar. Så har det intressanta inträffat att högern och folkpartiet efter åratal av tänkande kommit fram till att man skall begära en utredning om detta kommersiella monopol utan att på nästan en enda punkt kunna precisera hur detta skall se ut. Man vill vidare att experter och naturligtvis inte parlamentariker skall göra utredningen. Vad då för experter? Det fantastiska är att man likväl vill hålla sig inom den av utskottsmajoriteten fastställda tidsplanen för utbyggande av sändarnät och programstart. Men det finns inga stora tidsmarginaler. Vi måste sätta i gång förberedelserna med en gång, och därför måste vi bestämma oss. Vi kan inte börja utreda igen. Skall ni hinna med edra utredningar och dessutom förberedelser får ni väl, vilket i och för sig vore nästan stilenligt, kräva ett retroaktivt införande av program 2 i TV! Mot denna bakgrund är det svårt att gå in på en detaljkritik av högerns och folkpartiets förslag. Jag skall därför i huvudsak hålla mig till de principiella synpunkterna. Men låt mig likväl göra några konstateranden om de konkreta ting som man kan vaska fram. Vi är överens om att det finns fördelar med tävlan. Men det skall vara en tävlan på lika villkor. Det förutsätter att man har samma ekonomiska resurser till sitt förfogande. Så sker enligt utskottsmajoritetens uttryckliga förord. Men enligt högerns och folkpartiets förslag skall det ena företaget finansieras med licenser, det andra med reklam. Det finns alltid ett naturligt motstånd mot att höja licenser. Visserligen betalar allmänheten också reklamen, men man kan alltid inbilla en del — under någon tid i varje fall — att de får den gratis. Då visar erfarenheten att det blir ännu svårare att höja licensavgiften. Det är detta som just nu är det stora problemet i Storbritannien. En av de stora mogulerna på detta område i England förklarade, att när regeringen gav honom privilegiet att äga ett kommersiellt TV-bolag, kunde den lika gärna ha givit honom rätten att trycka sedlar, ty så enorma blev hans inkomster. Numera användes dessa inkomster i alltmer stigande utsträckning till allt möjligt annat än att göra TV-program — de är investerade i fabriker för att producera leksaker, vilka sedan visas i programmen, och de är engagerade i värdshus m.m. Ändå är det under dessa förhållanden närmast utmanande att tala om konkurrens på lika villkor. Men det har väl heller inte högern och folkpartiet avsett med sitt förslag? Vidare har högern och folkpartiet tydligen tänkt sig — egentligen är det något cyniskt — att detta kommersiella monopol skall snylta på licensbetalarnas pengar. Visserligen säger man att det kommersiella företaget skall täcka sina kostnader och betala ersättning till televerket för att använda sändarnätet, men samtidigt ansluter man sig till förslaget att bygga ut sändarnätet, vilket i en första etapp kostar 150 miljoner kronor — totalt är det fråga om 400 miljoner. Men dessa pengar skulle väl då användas för att finansiera program och inte för att finansiera det kommersiella nätet. Men där kommer licensbetalarnas pengar väl till pass för att brygga för de privata intressena. För att uttrycka sig närmast ömsint är detta inte särskilt fint tänkt. Slutligen finns det skäl att påpeka att man inte ens har gjort ett försök att lösa sådana frågor som samplanering, distriktens ställning, den tekniska och lokalmässiga utbyggnaden etc. Det finns i och för sig goda skäl, ty man har naturligtvis gjort behjärtade försök både inom högern och folkpartiet. Men på varje punkt man försöker precisera råkar man in i sådana svårigheter att det kommersiella projektet ter sig avsevärt mindre tilltalande. Låt mig därefter gå över till de mera principiella synpunkterna. Vi har avvisat kommersiell TV av framför allt tre skäl. Det första skälet är att en kommersiell målsättning knappast kan förenas med önskemålet att utan onödigt dröjsmål skapa goda mottagningsförhållanden för TV-tittare i de glesare befolkade delarna av landet. Ett företag utan egna kommersiella intressen torde vara den bästa för att inte säga den enda garantien för att väsentliga lokala och regionala synpunkter verkligen speglas i ett rikstäckande program. Erfarenheterna i utlandet ger belägg härför. Kommersiell TV är väsentligen en storstadsföreteelse, eftersom den stora köpkraften är lokaliserad dit och eftersom det framför allt är köpkraften som man vill fånga in med sitt budskap. Det präglar både utbyggnaden av sändningsnätet och inriktningen av programmen. Det andra skälet är risken för en obehörig påverkan av programmen. Massmedia spelar en utomordentligt stor roll i vårt samhälle. De medverkar i den process som styr våra handlingar och formar vårt beteende. Påverkan i någon form kan vi aldrig undgå. Massmediernas stora betydelse gör att de lätt blir föremål för missbruk. De är lockande för den som vill missbruka. Diktatorerna har velat det. Privata kapitalintressen har velat det. De har målmedvetet och hänsynslöst utnyttjat den makt de vunnit i etern. Vi kan därför inte vara likgiltiga inför vem som ytterst skall förfoga över dessa massmedia, särskilt som de begränsade sändningsmöjligheterna gör att rätten att sända alltid blir ett privilegium. Risken för missbruk finns. Den kommer alltid att finnas. Vi får försöka att finna en form som skapar bästa möjliga garantier mot missbruk och för yttrandefrihet. Enligt min mening har företag i allmänhetens tjänst bäst förmått fylla den uppgiften. Den tekniska ensamrätten har i allmänhet kunnat förenas med frihet och oberoende för radioföretaget. Den har inte inneburit någon inskränkning i rätten till en fri och öppen samhällskritik. Ingen drömmer om att stark kritik mot offentliga myndigheter inte skall få förekomma i ett TV-företag, där samhället har inflytande. Naturligtvis kan det förekomma övertramp, men då får man söka korrigering via genmälen och radionämnden — fast jag kan inte tänka mig den myndighet som skulle begära ostörd TV-tid för att bemöta kritik. Det är ett hälsotecken att det av alla anses som en självklar uppgift för TV att utöva en fri och kritisk bevakning av samhällets verksamhet i olika former. Naturligtvis kan ett sådant system medföra missbruk, men om detta skulle förekomma ofta är det uttryck för en sjuka, en röta i våra demokratiska institutioner och då är probemet av betydligt vidare och allvarligare art. Jag kan inte finna annat än att det finns alltför många belägg för att de kommersiella företagen svikit på den avgörande punkten. Det finns alltför många belägg för att i TV-företag som ägs av privata kapitalintressen och finansieras genom reklam kritiken mot de intressen som ägare och finansiärer representerar hämmas. Det är svårt att stöta sig med ägarna. Det är om möjligt ännu svårare att stöta sig med dem som med reklam finansierar programmen. Jag minns ett besök av några framstående TV-män från USA som hade till uppgift att göra ett program om Sverige. De förklarade urskuldande att programmet finansierades av ett privatägt försäkringsbolag som bl.a. ville visa att statliga försäkringssystem som Sveriges var underlägsna privata försäkringssystem. Dessa reportrar delade inte själva den uppfattningen, men det var inte de som bestämde hur den slutgiltiga produkt som skulle visas TV-tittarna skulle se ut. Vid ett annat tillfälle fick jag ett exempel av mera makabert slag. Det anfördes av förre ordföranden i den statliga myndigheten i Amerika. Ett kommersiellt företag i USA skulle sända ett så kallat prestigeprogram om Niärnbergrättegångarna mot nazisterna. I sista stund ströks varje omnämnande av gaskamrarna, ty den som finansierade programmet var ett privat gasbo lag och ingen skugga skulle falla över dess produkter. Hänsynen till ägarnas och reklamköparnas intressen kommer dock i de flesta fall icke till uttryck på detta direkta sätt. Oftast blir det fråga om en synd genom underlåtenhet. Man undviker helt enkelt det kontroversiella och det i vid mening samhällskritiska när någon skulle kunna ta anstöt. Men också därigenom sviker TV sin uppgift. Nu säger någon att detta gäller i USA, inte i Sverige. Men det är ett alltför bekvämt sätt att undvika det faktum att det avgörande till sist ändå är systemet. Det har i höst förekommit en intressant debatt om TV:s uppgifter, vilken haft anknytning till ett speciellt fall. Jag har ingen anledning att yttra mig huruvida det berömda Lamco-programmet var orättvist eller ej. Det tillkommer andra instanser att bedöma detta. Jag vill heller inte kritisera Grängesbergsbolaget för att det till det yttersta velat hävda sina intressen både hos Sveriges Radio och via andra aktiviteter. Möjligen kan man anföra att ingen privatperson eller myndighet skulle drömma om att kunna mobilisera sådana väldiga resurser till sitt försvar — men sådant är livet och jag riktar därför ingen kritik mot detta företag. Men vad som har berört mig något illa är en antydan på en del håll — dess bättre inte många håll — om att just det faktum att detta program sändes utgör ett argument för en kommersiell TV och att ett sådant program inte skulle kunna förekomma i ett kommersiellt TV-bolag. Jag har sagt mig att det senare dess värre kanske också är rätt. Herr talman! Vi måste obönhörligt med en till lidelse gränsande bestämdhet slå vakt om televisionens rätt till öppen kritik mot samhälle och myndigheter och mot privata ekonomiska intressen. På denna punkt får vi inte för ett ögonblick falla undan, hur mycket man än blåser i basunerna och tutar i trumpeterna. Opartiskhet får inte betyda undfallenhet, men rätten till djärvhet måste balanseras av rätten till korrigering när övertramp förekommer. Sviktar vi på dessa avgörande punkter sviker vi en den fria debattens idé, utan vilken ingen demokrati kan bevara sin livskraft. Herr talman! Det är kanske inte ägnat att förvåna att de skilda ståndpunkterna i TV-frågan så klart speglar intresseförankringar i samhället. På den ena sidan står de stora löntagarorganisationerna, Landsorganisationen och Tjänstemännens centralorganisation, och vidare RLF, socialdemokraterna och centerpartiet. På den andra sidan står enskilda kapitalintressen, högern och folkpartiet. Det enda som inträffat i denna fördelning är, herr talman, att folkpartiet på senare tid definitivt glidit över åt höger och numera nästan helt dansar med högern. Det är beklagligt för ett parti som åtminstone tidigare hade en folkrörelseförankring. Men folkpartiet tycks åtminstone i någon mån ha dåligt samvete. Man litar inte helt på sina nyvunna kommersiella bröder. De måste strikt övervakas.

Någon skulle tydligen ständigt se över axeln på producenter och programplanerare på jakt efter indicier om påtryckning från annonsörerna och fiffel med objektiviteten. I centerpartiets tidskrift »Svensk politik» låter det så här: »Med hänsyn till de stora kostnader som är förenade med TV-sändningar kan det bara bli penningstarka intressen som kan engagera sig. Att ge dessa ett utomordentligt massmedium att förfoga över efter eget gottfinnande går inte. Då kommer yttrandefriheten i fara.» Herr talman! Klarare och bättre kan det inte sägas. Det tredje skälet är en fråga om kvalitet, programstandard. Högern brukar ju ofta tala om kvalitet, och för några år sedan hade man en hel kampanj på detta tema, men inte i denna fråga. Här har högern drabbats av en förment folklighet, som brukar lysa med sin frånvaro när vi diskuterar barnbidrag, pensioner, lönedifferentiering och skolreformer. De partier som verkligen i första hand representerar de breda folklagren — socialdemokraterna och centern — har mycket större ambitioner när det gäller kraven på TV-programmens standard. Nu gäller detta inte alla konservativa, det vill jag verkligen understryka. I andra länder är det ofta från konservativa och till och med liberaler som man hör den hårdaste kritiken mot kommersiell TV. För någon tid sedan steg en engelsk konservativ och f.d. regeringsledamot upp, han hade varit en aktiv understödjare av kommersiell TV, och beklagade bittert att han stött förslaget om kommersiell TV. Han hade alltså svängt om. Inom den svenska högern förefaller det som om kulturen och de intellektuella kraven underordnas affärsintressena, och detta förhållande vill man gärna framhålla såsom någonting folkligt och festligt. Varför nu detta? Man skall ha klart för sig att de kommersiella TV-företagen inte i första hand säljer program eller varor utan framför allt publik till annonsörerna. För att tillfredsställa köparna ställs det två krav på publiken: den skall vara stor och befinna sig i en riktig sinnesstämning från annonsörens synpunkt. Publiken förutsätts således bli köplustig »till tusen» genom att titta. I dessa två omständigheter ligger roten till den kommersiella TV:ns grundläggande svagheter, omvittnad i en växande flod av böcker, artiklar, betänkanden och vittnesbörd på området. Jakten efter den stora publiken i varje särskilt ögonblick leder till att minoriteterna skjuts åt sidan, att programkvaliteten sällan siktar över den minsta gemensamma nämnaren — för den publik man tror sig ha. Kravet på en köplustig sinnesstämning medför att det utslätande, det triviala och flykten från verkligheten dominerar och att det som kan oroa, engagera och väcka debatt skjuts åt sidan. Därför bli programmen likartade — till förtvivlan höll jag på att säga — och därför kan den amerikanska nöjesindustriens främsta organ Variety konstatera: »En sak är säker: Medan konkurrensen i det förflutna nästan alltid betytt större urval av varor och tjänster för konsumenterna har den verkat på rakt motsatt sätt i TV. Konkurrensen har resulterat i en begränsning av variationsrikedomen för de program som erbjuds den allmänhet som är detta mediums konsument.» Och det beror inte i första hand på konkurrensen som sådan, utan det beror på det kommersiella inslaget. Ty konkurrensen i den kommersiella TV:n går inte så mycket ut på att bjuda publiken bättre program, utan det är — för att citera en så konservativ man som Walter Lippmann — fråga om ett fåtal bolag i mördande konkurrens om att vinna största möjliga publik för att titta på den mest lönande reklamen. Resultatet blir, säger Lippmann, att medan televisionen förutsättes vara fri har den i verkligheten blivit de kommersiella intressenas kreaturer och tjänare. Och då möter man vad Olof Lagercrantz har kallat »en mardröm i sockerkrokan, en helveteskrets där pinoredskapen hämtats från något stort jordiskt tivoli». När det gäller England konstaterar en så balanserad bedömare som Anthony Sampson i sin berömda bok Storbritanniens anatomi att »den engelska lagen om kommersiell TV hade till syfte att hindra varje kommersiell förbindelse mellan annonsörer och program, men trycket från de stora annonsörerna är sådant att det tvingar in programmen i samma masstänkande som tvåloch tvättmedelsförsäljningen». Visst kan den bilden nyanseras med en hel del ljusare inslag och modifieringar som skett, och visst kan man peka på lysande undantag av utomordentliga TV-program i kommersiell TV. Men det ter sig för mig snarare som en melankolisk bekräftelse på mediets fantastiska möjligheter, om det utnyttjas på rätt sätt. Nu förväntar jag att någon beskyller mig för att hämta skräckexempel från Amerika, och man brukar också troskyldigt tillägga, att i Sverige blir det inte som i Amerika, inte ens som i England. I Sverige blir det svenska krusbär. Men skillnaden ligger inte så mycket i nationaliteten som i systemet, ett system som har en tendens att offra konsumenternas intresse av mångfald, variationer och valfrihet till förmån för affärsmässiga bedömningar. Därför tenderar konkurrensen att skapa likriktning. Och det är inte alltid illa, men det är tillräckligt ofta illa nog. Det är inte något fel på de människor som producerar TV-programmen i Amerika. De är säkert skickligast i världen på sitt område.

Dessa förtvivlans röster i en ganska bred och medveten opinion säger så här: Skolbarnen ser i dag TV lika många timmar per vecka som de sitter i klassrummen. TV:n dominerar fritiden i miljoner hem. Samtidigt står den amerikanska demokratien inför gigantiska uppgifter inom landets gränser och ute i världen, en demokrati där folket skall bestämma på grundval av god information. Men vad bjudes allmänheten i TV? Jo, en oändlig, aldrig sinande ström av våld, dålig underhållning, sport, reklam och flykt från verkligheten i stället för en bild av verkligheten. Vi kan, säger man, en gång i framtiden få dyrt betala att vi lät denna underbara tekniska uppfinning så helt domineras av enskilda vinstintressen. Jag har verkligen mycket svårt att förstå dem som menar att vi med dessa erfarenheter för ögonen med berått mod skall ta de risker som är förenade med en kommersialisering av radio och TV. Det innebär på intet sätt ett generellt eller principiellt avvisande av det enskilda vinstmotivet som drivkraft; på många områden är detta fullt legitimt och rationellt. Men i varje samhälle med anspråk på civilisation är det vissa områden som man undantar från vinstmotivet och som man i stället gemensamt tar ansvaret för. I de allra flesta europeiska länder gäller detta, oberoende av politisk regim, radion och televisionen. Trots den glädje jag nyss har uttryckt över den breda uppslutningen kring utskottsmajoritetens ståndpunkt, som ger lugn och stabilitet under det uppbyggnadsskede vi nu står inför, kan jag inte underlåta att ge uttryck för en känsla av besvikelse över att vi inte kunnat nå fullständig politisk enighet kring den principfrågan. Inom folkpartiet tycks man innerst inne känna oro. Det finns en underbar passus i vårens programskrift som belyser detta. Man antyder att det kanske inte blir så helt med minoritetsprogrammen i det kommersiella företaget. Desto viktigare, säger man, är det för Sveriges Radio att slå vakt om dessa intressen. Det är cyniskt men på något sätt ändå avväpnande. Man litar inte på sina bröder med privata vinstintressen. Det gäller att brygga för ett kulturellt och samhällspolitiskt litet ghetto inom ramen för Sveriges Radio. Nu är det emellertid ingen som tror att radion och televisionen enbart skall syssla med samhällsoch kulturfrågor. Självfallet kommer underhållningsprogram av olika slag att alltid spela en mycket stor roll i televisionen. Mediet lämpar sig utmärkt för denna typ av program. En del tror att den tävlan som vi nu medvetet inför i den nya organisationen med decentralisering till distrikt, med uppdelning på programledningar o.s. v., kan ha en tendens att stimulera till bredare program. Det är klart att vi som tittare och lyssnare behöver avkoppling, vila och underhållning som kan ge glädje utan särskilda krav på eftertanke. Över huvud taget är gränsdragningen skönsmässig. God underhållning kan ha avsevärt större kulturvärde än dystra och träaktiga kulturprogram, och bra kulturprogram kan vara utmärkt underhållning. Det är den samlade ambitionen och den samlande effekten som man rimligen kan mäta. Inom den ramen finns det många olika ting. En centerpartistisk poet säger att den bästa myllan är blandjord, och det gäller väl även radioprogrammen. En argsint ungliberal skrev för någon tid sedan att nu skulle vi bli dömda till folkbildning på livstid. Detta var socialdemokratiens, sade han — och förmodligen menade han också centerpartiets — ideologi. Folkbildning tycktes vara ungefär det värsta skällsord han kunde hitta på — en i och för sig intressant belysning till vart folkpartiet synes vara på väg. Det slog mig när jag läste — jag höll på att säga — eländet, att televisionen på många sätt är unik. I sin utomordentliga bok »En orättvis betraktelse» ger Göran Palm en genrebild av TV:ns roll. Han talar i det ifrågavarande kapitlet om »den sociala deformationen», d.v.s. vårt självförsvar inför och våra försök att fly undan och skapa distans till lidandet ute i världen och i vår egen närhet. Vi trubbas av omsider, tycker han, och den processen pågår även inför allt som vi ser i TV. I praktiken går det till så, enligt Palm, att medan Aktuellt pågår har man tänt, dricker kaffe, kanske pratar litet. En timme senare är det släckt. Man tittar uppmärksamt och hyschar ned alla samtal — ty då pågår en äventyrsfilm, och då behöver man ingen distans. De flesta av oss känner härvidlag säkerligen igen sig i någon mån. Ändå tror jag att Palm på denna punkt har delvis fel. Bevisligen är det ju fler som ser Aktuellt än som ser en spännande äventyrsfilm. Och äventyrsfilmen, den skenbara verkligheten, är rätt oförarglig — den har vi glömt dagen efter. Bilden av verkligheten däremot blir på något sätt kvar i vårt medvetande; den kräver kanske en smula distans för att kunna uthärdas. Detta är TV:ns unika roll. Verkligheten blir så nära och påträngande. 1967 blir det år då distansen dör, sade nyligen en känd radioman. Han avsåg den tekniska virtuositeten i utvecklingen på rymdkommunikationernas område, som innebär att vi via satelliter kan fånga skeendet i världens alla hörn rakt in i vår hemmiljö — inte som en berättelse i efterhand, inte genom reporterns ögon utan direkt till vår egen bedömning i samma ögonblick som skeendet äger rum. Denna televisionens närhet och omedelbarhet är dess ojämförliga styrka: den gör oss obönhörligen medvetna om verkligheten. Kalla det gärna för folkbildning — ty folkbildningens finaste egenskap är just att den ställer ett krav på oss människor, kravet att själva bedöma och ta ställning till en faktisk verklighet. Här finns en gränslinje som — litet högtidligt uttryckt — bottnar i en människosyn. Kommersialismens svaghet är att bedöma den stora publiken som en amorf massa — likriktad, ensidig i intressen och upplevelser, på något sätt fördömd att utnyttjas och exploateras. Massan består emellertid av enskilda människor med oändligt skiftande egenskaper och intressen men lika i sitt mänskliga värde och alltid med förmåga att växa och utvecklas. Det är inte massan utan alla dessa enskilda människor som televisionen skall tjäna. Det är därför vi vågar, det är därför vi måste våga ställa kraven högt. Ambitionen har i sig själv en kraft, även om den aldrig till fullo förverkligas. Utskottsmajoriteten vill främja en radio och TV som står fri — fri mot obehöriga påtryckningar, politiska eller kommersiella. Den står bakom en kraftig utbyggnad av sändningstiden och en ny organisation med decentralisering som ledstjärna. Den vill stimulera mångfald och variationsrikedom i programmen och en tävlan att bäst tjäna publiken. Den kräver objektivitet och opartiskhet — men inte som en utslätad rädsla utan med en djärvhet i samhällskritik och reportage som balanseras av en möjlighet till rättelse för den som kan bli förfördelad. Vi vill därigenom skapa möjlighet för fler och bättre program. Men det är inte vi här i riksdagen som gör programmen. Vi skapar förutsättningarna — ställer redskapen till förfogande, anger mål, uttrycker förhoppningar. Och en sak till ligger inom vår räckvidd, nämligen förtroendet för de människor som i praktisk gärning skall bära ansvaret för programmen. Jag tror, herr talman, att vi har anledning att hysa det förtroendet.
Herr talman! Statsrådet Palme är i god form i dag och lika underhållande som Andy Williams, Danny Kaye eller vilken TV-idol som helst, men det är också det enda han är. Upplysande är han i varje fall inte. Han glider, virrar, irrar och snirklar på ett sätt som gör att man egentligen inte får något grepp om vad han säger. Han talar hela tiden om någonting annat på ett vis som gör att jag kommer att tänka på ett annat yxskaft än det som enligt herr Palme av Kronblom täljdes till en tandpetare: Goddag yxskaft. För att kommentera det värsta av hans tokenskaper skulle man behöva vara en buktalande gigant av den sort herr Palme vill göra Sveriges Radio till och som kan säga minst sex saker på samma gång. Det går nu inte, men ett par saker vill jag i alla fall beröra. Nej, herr Palme, det är inte någon myt som är krossad. Här är inte fråga om reträtt från de principer och idéer som t.ex. högerpartiet förde fram i våras. Men herr Palme har kanske observerat att hans eget förslag tar sikte på en konkret situation och en ganska kort period i TV:ns och radions fortsatta utveckling. Det är frågan om TV 2 vi nu behandlar. Fältet ligger öppet, perspektivet är öppet, ingenting är stängt eller tillbakadraget, men just nu har vi presenterat ett alternativ till utbyggnad av TV 2. Resten kommer sedan. Herr Palme gör allt för att hålla liv 1 myten om trängseln i etern. Det bör sägas ännu en gång att det är icke sant när herr Palme hävdar att det inte finns utrymme i etern för mer än ett, två eller tre företag. Den tekniska och vetenskapliga sakkunskap vi har säger att detta påstående är felaktigt. Det finns gott och väl utrymme inte bara för ett utan för många konkurrerande företag. Jag skall sätta fingret på ytterligare ett par punkter i herr Palmes resonemang för att visa hur han glider undan och konstrar till saken. Fri tävlan, säger herr Palme, skall vara en konkurrens på lika villkor och förutsätter samma ekonomiska resurser. Detta säger han som om det vore en given sanning. Men det är det visst inte. Näringslivets historia är full av exempel på att företag med små resurser framgångsrikt konkurrerat med gigantiska företag. Att tänka att man måste ge exakt lika många miljoner till företaget A som till företaget B för att de skall konkurrera är en dumhet. Herr Palme anser vidare att man skulle spara pengar genom att inte två konkurrerande företag skulle erbjuda samma program samtidigt. Men kan man inte t.ex. tänka sig att t.o.m. om det står två kameror bredvid varandra vid en ishockeymatch detta ändå är en sorts tävlan? Det kan ju finnas en bättre kommentator i det ena programmet än i det andra. Kan herr Palme förklara för mig: Om han inte vill tillåta en sådan tävlan, varför skall vi då tillåta att det tillverkas två sorters bilar och importeras fler? Varför har vi hundra slag av tandkräm, damstrumpor 0. s. v.? Varför har vi inte i stället en enhetsprodukt på varje område? Det är helt enkelt den rena socialismen som tittar fram här. Säg som det är herr Palme: Detta är en tro, det är inte teknik, inte ekonomi, inte vetande, utan en tro på monopolet!

Herr talman! Även den som trodde sig ha slutat bli överraskad av herr Palme och hans virtuosa verklighetsförvrängning måste konstatera att herr Palme gång på gång överträffar sig själv. Han har i dag försvarat ett förslag som innebär förseningar, försämringar och torftighet i olika avseenden med än värre metoder än vi kunde vänta. Han har gett en skräckbild av hur det ser ut i utlandet, vilken ytterst få av oss personligen kan kontrollera. Han framställer t.ex. några generaliserande exempel på det värsta som kan förekomma i amerikansk TV — och det är förskräckligt — såsom typiskt. Detta skulle vara typiskt för ett land som har ett tiotal sändarkanaler i varje stor eller större stat och där det vimlar av olika program. Man förtiger i USA bl.a. samhällskritiska program av den typ som förts fram även i svensk TV, nämligen hearings från kongressens olika utskott. Dessa program tränger verkligen djupare in i rötan i det amerikanska samhället än några motsvarande program om svenska förhållanden gör. Han framställer vidare den kommersiella TV:n i de europeiska länderna som om den skulle vara i händerna på fullkomliga skojare och utsugare. Varför gör då labourregeringen i England ingenting åt den engelska kommersiella TV:n? Varför inför man i dagarna med allmänt godkännande från samtliga partier ett nytt kommersiellt program i den schweiziska TV:n? I Italien finns en motsvarande organisation — för övrigt utomordentligt ordnad — i stil med vad som antytts i folkpartiets lilla programskiss. Nej, detta går inte, herr Palme! Man kan inte genom falska bilder och rent äreröriga uppgifter om förhållanden i främmande land försöka att rättfärdiga ett system som man själv inte kan framhäva några direkta positiva egenskaper hos. Varför låter man oss inte gå in i en fri tävlan? Även uppgifterna om vad folkpartiets framställning innebär är alltigenom ovederhäftiga; man påstår t.ex. att enligt denna en kommersiell TV icke skulle vara med om att finansiera grundkostnaden. Vi har tvärtom med stor energi betonat just detta. Herr Palme får använda något andra metoder för att göra intryck från statsrådsbänken, i varje fall på dem som kräver ett minimalt mått av vederhäftighet.
Herr talman! Det är alltid mycket lättare, herr statsråd, att försöka slå ihjäl en motståndare, om man först målar upp någon sorts vrångbild av honom, så att han verkligen ser osympatisk ut. Vi har med vårt försiktiga mumlande — som statsrådet här talade om — försökt framhäva behovet av en offentlig debatt, i vilken många röster, många temperament och många olika människor kan göra sig gällande, och där den ena meningsriktningen fritt får bryta sig mot den andra. Det är det vi vill ha, och det trodde vi att herr Palme också ville ha. Herr Palme nämnde Lamco. Jag har ingen mening om vad som var riktigt i denna fråga, men nog är det väl betydelsefullt att en sådan sak kan framställas på olika sätt? Den ene ser den så, den andre så. Vi skall inte påstå att den ene är fullständigt vit och den andre fullständigt svart, om jag får använda en liknelse som här ligger nära till hands. Just att man presenterar dessa företeelser var och en efter sitt temperament och kan diskutera sinsemellan ger allmänheten en möjlighet att urskilja sanningen. Varför får vi efter denna förfärliga skildring av den kommersiella TV:n fortfarande ha kvar kommersiellt ägda tidningar? Är det inte lika illa ställt med dem? Är det annonsörerna som bestämmer vad som skall stå i socialdemokratiska tidningar eller i högertidningar? Visst inte. Vi har en fri press, trots att den i hög grad lever på annonsinkomster. Jag vill inte förneka att det finns risker med kommersiell TV, risker som man måste försöka förebygga, men jag vill heller inte på något sätt förneka att det ligger oerhörda risker i monopolföretag. Faran för att dessa kanalledare förvandlas till tamhöns och bur fåglar i herr Palmes hand är ju uppenbar. Låt mig till sist påpeka att vi som tydligen under herr Palmes fortsatta regeringstid skall sucka under monopolet dock lär kunna trösta oss med att det inte går att spärra vårt lands yttergränser. Vi får nog via satelliter uppe i etern all den fria television som vi behöver. Ingen skall väl vägra oss vår rättighet att lyssna och titta på vad vi vill.

Herr talman! Herr Palme sade nyss att radio-TV i statens händer skall vara självständig och objektiv. Hela den uppläggning vi från vårt håll föreslår innebär att bägge de två konkurrerande företagen skall vara objektiva och övervakas i detta avseende. Det behövs en övervakning just för att kontrollera objektiviteten. Det är ingen skillnad härvidlag. Ett statligt företag behöver sannerligen bindas av regler och övervakas genom bestämmelser för att man skall kunna känna sig trygg för objektiviteten, och det är precis samma förhållande med ett företag som finansieras på annat sätt. Vi tror att man kan få bättre program med en verklig konkurrens inom radio TV. Det blir då inte samma risk för ensidighet i programmen som kan inträffa när det finns endast ett företag, där för övrigt personalens ställning blir mindre fri. Om det är en mycket ensidig person som sköter vissa program, t.ex. ett arbetsmarknadsprogram, är det mycket osannolikt att i ett annat självständigt företag motsvarande program skulle skötas av en person med precis samma slag av ensidighet. Man får alltså med verklig konkurrens mellan två oberoende företag bättre garantier för objektivitet och mångsidighet än man får med den organisation som herr Palme föreslår. Men vad säger herr Palme när vi arbetar för att åstadkomma en sådan bättre garanti för objektivitet och mångsidighet? Han målar en bild som anger att de som har denna uppfattning därmed gör sig till talesmän för ekonomiska intressen som de vill gynna. Man skall ha en ganska svag position när man nedlåter sig till en argumentering av detta slag. När han alltså vill bestrida riktigheten av vår uppfattning att man får en bättre programverksamhet för Sveriges folk med en viss organisation än med en annan, så kommer herr Palme ideligen tillbaka — precis som i den gamla dansleken där man går runt ett enrissnår — och talar om reservanterna »som har ekonomiska intressebröder» etc. Sådant tal vittnar inte bara om svagheter i hans positioner — vilket herr Palme tydligen är medveten om när han använder detta tillvägagångssätt. — Därtill kommer att han drar ned samhällsdebattens nivå här i riksdagen. Han använder också knepet att i andra länder söka finna sådant som inte är lämpligt när det gäller kommersiell TV och säger sedan: »Se där! De har erfarenheter.» Men i andra fall gör man inte gällande att vi i Sverige inte kan ordna en sak bättre än ett eller annat främmande land. Vi har från folkpartiets sida pekat på metoder att förhindra att reklamköparna skulle få inflytande över programmen, men det går herr Palme förbi. Han bara hänvisar till någon erfarenhet av ogynnsamt slag från ett land med en annan ordning. Detta är knep som gör en stor del av herr Palmes argument irrelevanta och icke övertygande. För många år sedan talade jag om dessa saker med en mycket framstående ledande socialdemokrat och frågade honom då varför man inte kunde göra ett försök med reklamfinansierad TV och låta Sveriges folk självt avgöra, vilket system som var att föredraga. På det svarade vederbörande: »Det är otänkbart. Om Sveriges folk en gång väl sett att man kan få ett program 2 utan kostnad, vill man aldrig avstå därifrån och välja ett system med mycket höga licensavgifter.»

Herr talman! Herr Ohlin har en viss förkärlek för syntetiska socialdemokrater, placerade långt tillbaka i tiden, som han citerar och som inte kan försvara sig. Men jag förmodar att detta är ett uttryck för att han ville dra upp samhällsdebatten på ett högre plan. Om inte mitt stillsamma inlägg, herr talman, hade någon annan effekt, stimulerade det tydligen adrenalinavsöndringen, i varje fall hos herrar Carlshamre, Ståhl och Ohlin. Därför vill jag först till herr Cassel säga att vår strävan har varit att uppnå variation, tävlan och skilda infallsvinklar genom den organisation som vi har skapat i Sveriges Radio. Herr Cassel har i stället för att erkänna denna vår ambition talat om monopolivrare, och han införde visst också någon buktalare i sammanhanget. Frågan om satelliterna är ett fascinerande problem i detta sammanhang, men jag skall inte belasta kammaren med någon utläggning i det ämnet. Jag hade tänkt göra det till huvudpunkten i mitt inlägg i första kammaren, och det skulle föra för långt att nu ta upp saken. Herr Ohlin säger att han vill ha två självständiga företag. Den modellen har jag själv arbetat med, och jag har tidigare i dag, då herr Ohlin gick ut och in i kammaren, redovisat de fördelar vi funnit förenade med två självständiga företag men också skälen till att vi övergav denna tanke. Vi fann, som jag sade, att det vore mer rationellt att ha ett enda företag med två programledningar; vi skulle härigenom kunna spara en hel del och komma ifrån vissa av de negativa konsekvenser som en konkurrens skulle få. Det är emellertid inte på den punkten som det föreligger en principiell skill nad mellan herr Ohlins uppfattning och min.

Jag är också beredd att punkt för punkt gå igenom detta med herr Ohlin. Den stora skillnaden mellan herr Ohlin och mig är att herr Ohlin önskar att den ena av dessa båda avdelningar skall utformas som ett självständigt, privatägt företag. Han anser att jag har målat upp skräckbilder av vad som kunde hända, t.ex. i form av obehöriga påtryckningar, om det fanns ett kommersiellt företag. Jag tog emellertid endast några exempel från Amerika och England för att belysa hur systemet där fungerar. Därutöver citerade jag en centerpartistisk tidskrift som ansåg, att de stora kapitalintressen, som skulle stå bakom ett kommersiellt företag, innebure ett hot mot yttrandefriheten. Jag förmodar att det är detta herr Ohlin åsyftar när han säger, att jag målat en vrångbild. Dessutom gjorde jag det enkla konstaterandet, att ståndpunkterna i denna fråga klart avspeglar intresseförankringar i samhället. På den ena sidan står de stora löntagarorganisationerna, LO och TCO, samt RLF, centerpartiet och socialdemokraterna. På den andra sidan står enskilda kapitalintressen, högern och folkpartiet. Detta är bara ett faktiskt konstaterande, även om det kan heröra herr Ohlin litet obehagligt. Till herr Ståhl vill jag säga, att jag var angelägen om att som exempel inte ta enskilda TV-program i Amerika, men jag nämnde några av de mest kända TV-kommentatorerna. För att visa att det verkligen förekommer konkurrens inom amerikansk TV sade herr Ståhl, att det kan finnas upp till tio sändare i samma stad. Men som jag framhöll i mitt tidigare anförande sänder dessa stationer nästan exakt likartade program, och det blir inte någon variation för tittarna utan ett enständigt malande av mord, kriminalhistorier, vilda västern, frågesport och annan enklare underhållning på bästa sändningstid. Då genmäler herr Ståhl att det också förekommer goda program, Även jag framhöll att det finns lysande undantag men att producenterna av sådana program klagar, eftersom de så sällan får komma in på bästa sändningstid och därför att t.ex. reportagen sällan får sändas när de är riktigt färska på grund av att programmen med hänsyn till annonsörerna i 75 procent av fallen har fastställts ett år i förväg. Herr Ståhl hade oturen att som exempel på goda program nämna senatförhören beträftande Vietnam-politiken. Det var ett utmärkt program. Men den som jag citerade i mitt förra anförande var producenten av detta program. Han avskedades från sitt företag — om det nu var CBS eller något annat företag — därför att han inte ville finna sig i att man avbröt sändningarna om Vietnam-förhören i senaten för att i enlighet med reklamköparnas krav sätta in något enklare program. Herr Ståhl hade som sagt otur. Den kritik mot det amerikanska TV-systemet som jag citerade hade framförts av just den man som ledde dessa berömvärda program men som tvingades avgå och nu är en av de främsta förkämparna för en icke kommersialiserad TV i USA. Herr Ståhl var upprörd över mitt uttalande i penningfrågan. Han sade att den kommersiella TV:n visst skulle betala för sig. Ja men, herr Ståhl, jag har bara hållit mig till det tryck som finns i denna fråga, d.v.s. utskottsutlåtandet och reservationerna. Av dessa framgår att reservanterna är med på att bygga ut sändarnätet och att de även går med på förslaget att denna utbyggnad skall finansieras med licensbetalarnas medel. Men då denna utbyggnad av sändarnätet är färdig vill reservanterna Ööverlämna det hela till ett kommersiellt bolag. Dessa pengar borde väl då i stället användas till licensbetalarnas bästa. Jag har alltså bara konstaterat att ert förslag innebär att ni i första omgången snyltar 150 miljoner från licensbetalarnas medel för att finansiera det kommersiella TV-nätet, Jag har också sagt att detta inte är särskilt fint gjort, herr Ståhl!

Herr talman! Statsrådet Palme trodde att han hade stimulerat min adrenalinavsöndring. Jag tror inte det. Jag är inte riktigt säker på vad olika inresekretoriska produkter har för uppgift, men jag har för mig att adrenalinet har något att göra med att man blir arg. Jag är inte ett dugg arg. Jag är road, jag är litet förundrad och, med anledning av herr Palmes insinuationer om sina meningsmotståndares motiv, något äcklad, men arg är jag inte. Däremot har herr Palme lyckats stimulera min nyfikenhet på flera punkter. Jag skall bara ta upp en. Herr Palme har givit oss en rad exempel på dåliga TV-produkter som framställts inom det kommersiella systemet, framför allt i Amerika. Jag är medveten om att det görs dåliga TV program, både här och där.

Herr talman! Frågan gäller vilket system som ger de bästa möjligheterna att skapa mångsidiga, klargörande och objektiva program och att lämna bästa möjliga information till Sveriges folk. Det är på den punkten som ett konkurrenssystem i jämförelse med ett monopolsystem har en uppenbar överlägsenhet. Det kan inte förnekas att varje monopol, särskilt på informationsområdet, medför risker. Personalens ställning är friare, om man har en marknad med flera köpare av deras tjänster än om den ende tänkbara arbetsgivaren är ett monopolföretag. Om det har förekommit ett mycket ensidigt program i vår nuvarande TV, vilka möjligheter har man att få detta tillrättalagt? Hur ofta blir rättelser då verkligen gjorda? Om det är fråga om ett direkt litet sakfel, blir detta emellanåt rättat, men om det har varit en skevhet i hela framställningen kan man med nuvarande system inte hoppas på tillrättaläggande. Med två av varandra oberoende företag finns det mycket större utsikter till att övertramp och fel i det ena företagets program kommer att följas av en riktigare och bättre belysning från det andra företagets sida. Jag tror att detta är den enda lösningen på problemet att få ensidiga, skeva framställningar tillrättalagda, ty det kan aldrig helt undvikas att det uppstår sådana ensidigheter även med de bästa strävanden från personalen. Det gäller inte här att tillgodose någ ra ekonomiska intressen, utan vi har föreslagit konstruktioner och anordningar, som skulle hindra att reklamköpare eller ägare fick något inflytande på programmens inriktning. Herr Palme talar om intressebundenhet och dylikt, men detta är grundlöst tal. För oss gäller uteslutande övertygelsen att man får ett bättre program med större utsikter till mångsidighet med konkurrensens hjälp. Till sist vill jag fråga herr Palme om en sak, Herr Palme antyder att det inte kan tänkas att man har ett självständigt reklamfinansierat företag utan att detta innebär att man tillgodoser enskilda intressen och ger dem inflytande på programverksamheten. Vill herr Palme påstå att den engelska labourregeringen låter sig ledas av sådana motiv när den bevarar en organisationsform som i fråga om reklam liknar den vi föreslår för Sveriges del?

Herr talman! Det är med herr Palme ungefär som med historien om den gamle Charles Lindley: ju mer han förklarar sig dess värre blir det. Jag gav en bild av de amerikanska sändningarna, och då säger herr Palme att han träffat den person som sammanställt vissa av dessa program men att han enligt herr Palme hade fått avsked därför att han inte hade gjort så eller så. Jag har emellertid, herr Palme, varit i Förenta Staterna åtskilliga veckor och där studerat TV-tekniken och tittarfrekvensen för olika program. Jag har där sett det mest skräckinjagande program man gärna kan tänka sig, men jag har också sett något av det mest högtstående. Bland annat har jag kunnat konstatera att det finns ett stort antal sändare, och om det händer att ett företag inte vill skicka ett visst program — vilket man naturligtvis inte kan åläggas att göra står tio eller kanske flera, av de många företagen över hela konti nenten i kö för att överta detta program. Därför säger herr Palmes uttalande om ett avskedande och en strykning i ett program ingenting om frekvensen över hela den amerikanska kontinenten. Herr Palme utgår därvidlag från svenska digniteter, d. v. s. åtta miljoner människor i ett relativt litet land, men Amerika är en kontinent med ett par hundra miljoner människor och har helt andra förhållanden. Hela bilden blir därför oriktig. Herr Palme framhåller, att vi i reservationen ingenting har nämnt om hur vi vill vara med om att finansiera kostnaderna för ett utbyggt TV-nät. Men denna sak är ju inte aktuell nu, eftersom herr Palme i spetsen för en hel riksdagsmajoritet kommer att avvisa vårt förslag.

Jag fick i dag i min hand ett exemplar av tidskriften Origo som behandlar TV och radiofrågor och bakom vilken står tekniska kapaciteter som ingen av oss kan negligera. Där uppges beträffande TV, att »en omarbetad våglängdsplan kan möjligen ge 100 procents täckning för det tredje programmet». Jag skulle vilja uppmana herr Palme att ägna sig åt sådana frågor, som verkligen kan bli produktiva för svenska TV-tittare, i stället för att här misstänkliggöra utländska program och utländska organisationsformer för radio och TV.
Herr talman! Statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet har nu tvenne resor för vår fantasi ställt upp å ena sidan löntagarna, å andra sidan kapitalistintresset, Första gången trodde jag att det var fråga om en tillfällig förlöpning och brydde mig inte så mycket om det. Andra gången insåg jag att det var avsiktligt. Men, herr Palme, jag var inte imponerad av avsikten. Vi har ännu inte fått av statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet veta vad den nya licensen kommer att kosta löntagarna och naturligtvis även andra apparatinnehavare. Vill de vara med om att betala över 300 kronor för sin radio-TV-licens om de skulle kunna få den billigare?

Herr talman! Jag måste få börja med att svara herr Ståhl, ty hans inlägg var ett av de mest fascinerande som jag har hört i denna kammare. Han sade nämligen ungefär så här att »det är visserligen sant att vi i våra reservationer inte har klarat upp vem som skall betala sändarnätet, utan de pengarna snyltar vi enligt reservationen från licensbetalarna». Men, fortsatte han: »Här föreligger ju en majoritet, som kommer att rösta ned vår reservation. Därför gör det ingenting. Skulle det verkligen bli allvar kommer vi att intensivt tänka igenom dessa problem.» Tänk om det skulle inträffa något alldeles speciellt — t.ex. galopperande röda hund bland majoriteten i kammaren — eller tänk om herr Ståhl med sin talekonst skulle övertyga alla i kammaren att rösta för hans reservation! Men det är tydligen en eventuaklitet som herr Ståhl inte har övervägt. Jag konstaterar alltså av reservationen att högerns och folkpartiets reser vanter tänker »sno till sig» dessa 150 miljoner kronor från licensbetalarna till förmån för det kommersiella nätet. Men detta är inte meningen enligt herr Ståhl. Blir det någon gång allvar skall man skaffa 150 miljoner kronor på annat sätt. Dagens övning har tydligen till uppgift att undvika frågor om vem som skall lägga 150 miljoner kronor på bordet omedelbart för att starta ett andra TV-program — i själva verket rör det sig om 300—400 miljoner. Därmed har jag också på sätt och vis besvarat herr Ohlins fråga varför labourregeringen i England inte har avskaffat den kommersiella TV:n. Jag vill endast påpeka att den tredje kanalen i enighet gavs åt BBC helt enkelt på grund av den mycket hårda kritik som från Pilkingtonkommittén riktades mot det kommersiella bolaget. Skälet till att detta bolag inte har avskaffats är emellertid att, som en hög ämbetsman i England — själv icke socialist — sade att detta är så oerhört svårt genom de våldsamma kapitalackumulationerna i den kommersiella TV:n. I England äger tidningarna i väsentlig grad den kommersiella TV:n. Skall man avskaffa denna, får man ge sig i kast med hela den monopoliserade tidningspressen, inom vilken det gjorts så enorma kapitalvinster. Detta är en svår operation i ett till väsentliga delar fortfarande kapitalistiskt samhälle. Så enkelt är det med den saken. Det är möjligen två å tre företag som skulle kunna starta en kommersiell sändare i vårt land. Fick dessa bita sig fast skulle det vara oerhörda besvärligheter förenade med att få bort dem helt enkelt på grund av kapitalintressenas makt i en blandekonomi. Därför är det en fördel att inte komma i ett sådant läge. Herr Ohlin menade vidare att om det fanns två program, skulle man kunna få rättelse i det andra programmet. Jag tror inte att det skulle vara möjligt. I USA, England eller Tyskland för inte företagen någon polemik mot varandra. Om exempelvis herr Ohlin känner sig förfördelad å folkpartiets vägnar av det ena radioföretaget, kan han inte vända sig till det andra bolaget och be om hjälp. Jag vet inte, om det är något sådant som föresvävar herr Ohlin, men så fungerar det i varje fall inte. Det blir i stället alltid hos radionämnden man får söka få rättelse. Vi har alltså för detta ändamål ett speciellt organ, och jag är övertygad om att detta fungerar på samma sätt, oavsett om det finns två TV-företag eller två självständiga programledningar. Och för att kunna åstadkomma rättelse vid den typ av skevheter, som herr Ohlin befarar, vill vi kraftigt effektivisera just den typ av organ som radionämnden utgör. Till herr Carlshamre vill jag säga att det gläder mig att han inte var arg. Alla de otidigheter han staplade ovanpå varandra i sitt första inlägg var alltså väl kalkylerade. För att gå in på sak är det två ting i hans anförande som jag vill ta upp. Herr Carlshamre erinrade om att vi i Sverige visar program inköpta från den kommersiella televisionen, främst shower av olika slag från USA. Ja, självfallet — de köps ju efter granskning. Det görs en del mycket goda underhållningsprogram även av den kommersiella TV:n. Men kom ihåg, herr Carlshamre, eller i varje fall ärade kammarledamöter, att detta är det yppersta som den amerikanska kommersiella televisionen kan producera. Det är de program som har slagit allra bäst hos recensenter och publik vilka köps av de europeiska ländernas TV-bolag. Tänk om vi skulle behöva se all den strunt, som vräks ut över amerikanska folket dag ut och dag in! Dessa program slipper vi nu. Visst skall vi köpa program, och det görs goda program i alla system. Men i det kommersiella systemet finns en tendens mot negligering av glesbygden, risker för obehörig påverkan och dess utom en sämre generell kvalitet. Det är detta som är det väsentliga. Vidare försöker herr Carlshamre ta upp en jämförelse med tidningarna i detta sammanhang. Skillnaden är enorm. För det första gäller de i TV ofrånkomliga tekniska begränsningarna genom det ringa antalet frekvenser inte för pressens vidkommande. För det andra kostar det icke 400 eller 500 miljoner kronor att sätta upp en tidning, även om det också i och för sig är dyrt. För det tredje förekommer inom pressen, trots att det är så mycket billigare att arbeta med den, en stark monopolisering och maktkoncentration. Det blir alltså ytterligt få som av ekonomiska skäl kan komma i fråga för att etablera stora TV-företag. Vidare verkar etermediet på ett helt annat sätt än tidningspressen. Om något uttalande av herr Ohlin eller av herr Carlshamre återges i en tidning, kan man bläddra förbi det eller skumma igenom det. Men om herr Ohlin eller herr Carlshamre kommer i TV-rutan, är man dömd att se på. Det är inte så lätt att stänga av TV-apparaten om man t.ex. inte vet vad som kommer alldeles efteråt. Vidare kan man läsa herr Ohlin till frukosten eller spara honom till middagen, men TV-programmet kommer just vid den bestämda sändningstidpunkten — det finns ingen valmöjlighet. I TV förekommer ingenting av den variation som kan tillämpas i en tidning genom olika typer av artiklar, nyanseringar, utan den bästa sändningstiden är avgörande för frekvensen och tittarna tvingas se på programmet just när det sänds. Skillnaden mellan pressen och TV är som sagt enorm och därför är de gjorda jämförelserna, om jag nu skall vara snäll, något osakliga. Herr talman!

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan vet mer om yttrandefriheten och dess villkor än han här talade om; jag vet det bestämt, eftersom han en gång när vi båda var väsentligt yngre än nu undervisade mig i hithörande ting. Han sade att det som skall garantera yttrandefriheten är det censurförbud som vi skriver in i lagen samt det genom kontroll upprätthållna kravet på objektivitet och saklighet. Men, herr Jo hansson, det är ju bara halva sanningen! Vilka är det som skyddas mot censur? Jo, det är de som redan har tillgång till kanalerna. Men den som över huvud taget inte kan komma åt att sända någonting eller yttra sig i radio eller TV skyddas inte av censurförbudet. Detta skyddar bara dem som redan har sändningsmöjligheter. Alla vi andra får därför inte rätt att denna väg ge uttryck åt vår mening eller framföra meddelanden. Det är på den punkten tryckfrihetsförordningen skiljer sig väsentligt från detta system; den garanterar ju varje svensk man och kvinna rätten att göra sig hörd och innebär inte bara ett censurförbud som skyddar dem som redan är etablerade. Jag kan inte på dessa tre minuter, som strax är slut, förklara det tekniska för herr Johansson, men jag kan tala om att om han sitter snällt kvar i kammaren och lyssnar hela dagen, kommer han att bli undervisad även om detta, ty enligt vad jag låtit mig berättas kommer en av de ledamöter som är antecknade på talarlistan att lämna en redogörelse för det tekniska. Hon kommer att klargöra att monopolanhängarnas grundväsentligaste argument, att det skulle vara tekniskt omöjligt med en väsentligt vidgad frihet, helt enkelt är falskt. Jag tycker inte att det är så konstigt att den ena reservationen går längre i principiell karaktär än den andra, herr Johansson. Vi hade att handskas med lagtexten. Att i det sammansatta konstitutionsoch tredje lagutskottet sitta och skriva samma reservation som i statsutskottet var inte nödvändigt. Det räckte med att hänvisa till denna reservation, vilket vi även har gjort. Fastän så har skett tidigare i dag vill jag ännu en gång trycka på att när reservanterna och motionärerna här begränsar sig till det ämne som föreligger, är detta normalt. Det ämne som föreligger gäller det andra TV-programmet, varom vi har en proposition. Detta ändrar inte någonting i de mer långsiktiga önskemål, som i varje fall högerpartiet och även folkpartiet givit uttryck för, men just nu handlar det om att i det läge där vi står bjuda ett alternativ till det av kommunikationsministern föreslagna sättet att bygga ut TV 2.

Herr talman! Jo, herr Johansson i Trollhättan, reservationen under B kan betecknas som en andrahandsreservation. Den första reservationen yrkar avslag på vad jag förut tillät mig att kalla »hela eländet». Blir man av med hela den föreslagna radiolagen och begär förslag om en helt annan i enlighet med de principer som bl.a. finns uttryckta i statsutskottsreservationen, då behöver man där inte särskilt ta upp vare sig principer eller praktiska synpunkter på frågan om trådsändningen. Den andra reservationen tar sikte på det fall att den första reservationen dess värre inte skulle vinna riksdagens bifall. Då försöker vi åtminstone rädda vad som räddas kan på ett område, och där hör alltså de principiella motiveringarna hemma. Det är en praktisk fråga men även en principfråga. Herr Johansson i Trollhättan snuddade vid något mycket väsentligt i sin jämförelse mellan press och radio-TV. Om jag inte minns fel var det i slutet av 1800-talet som en känd socialdemokrat, »Mäster Palm» kallad, startade då kronor. Det gick som det gick — men det dröjde länge. I dag går det inte att starta en tidning med 118 kronor. Det belopp som behövs ligger närmare 118 miljoner kronor. Alltså har vi ingen fri etableringsrätt i pressen i den meningen att vem som helst kan starta en stor tidning. Praktiska skäl förbjuder det.

Det är ett av de starkaste skäl man kan anföra om man vill ha in ett inlägg i en tidning. Konkurrensen, tävlan och viljan till debatt fungerar på det sättet. Finns det två TV företag är chansen att få göra sig hörd större än om det bara finns ett.

Herr talman! Den tredje propositionen som avser radion har lagts fram av justitieministern och innehåller förslag till en radioansvarighetslag. Ärendet har behandlats i sammansatt konstitutionsoch första lagutskott i dess utlåtande nr 1. Jag vill genast slå fast att inom utskottet i huvudsak rått enighet om det framlagda förslaget. Endast på en punkt har reservation avgivits. Frågan om radions juridiska ansvarighet är för närvarande oklar, och detta förhållande är onekligen otillfredsställande och i flera avseenden besvärande. En rättslig reglering av radioansvarigheten har också länge varit aktuell. Herr Hamrin i Jönköping har redan nämnt att vid 1960 års riksdag en motion om utredning av frågan väcktes av herr Ollén från folkpartiet. Första lagutskottet hemställde då om bifall till motionen, och detta blev också riksdagens beslut. Att ett lagförslag i ämnet nu framlagts hälsas därför med allmän tillfredsställelse. Lagförslaget innehåller, mycket kort uttryckt, följande. Man får bestämda lagregler om straff och om skadeståndsansvar för yttrandefrihetsbrott i radioprogram. Med yttrandefrihetsbrott förstås ärekränkningar och andra brott med motsvarighet i tryckfrihetsförordningen. För varje radioprogram skall finnas en av programföretaget förordnad tjänsteman, som skall bära såväl straff rättsligt ansvar som personligt skadeståndsansvar för yttrandefrihetsbrott. Undantag från denna ansvarsordning skall dock gälla vissa direktsända program. Oavsett vem som bär det straffrättsliga ansvaret skall emellertid enligt förslaget programföretaget alltid vara solidariskt skadeståndsskyldigt för eventuella yttrandefrihetsbrott. Lagförslaget innebär att gränserna för yttrandefriheten i radio skall sammanfalla med dem som gäller för pressen. Om lagstiftningens principer och huvudinnehåll har, såsom jag nyss nämnde, enighet rått inom utskottet. Jag vill i detta sammanhang understryka att en lag om radioansvarigheten är lika nödvändig i ett system med radiomonopol som i ett sådant system, som tidigare i dag har förordats från högeroch folkpartihåll. Det är kanske från denna utgångspunkt det varit möjligt att uppnå en enighet inom utskottet. Lagen kommer vidare att garantera radion effektiva arbetsmöjligheter samtidigt som den i stor utsträckning kommer att tillgodose skyddet för den enskilde. Den reservation som fogats till utskottets utlåtande är en följd av folkpartiets och högerns inställning mot radiooch televisionsmonopol, och den innehåller närmast ett följdyrkande till den reservation i vilken yrkas avslag på den föreslagna radiolagen. Skälen mot monopol på radioområdet har ingående behandlats i den tidigare debatten av bland andra herrar Ståhl och Hamrin i Jönköping. Jag instämmer helt med vad som från deras sida har anförts och anser att man otvivelaktigt skulle åstadkomma en bättre programverksamhet genom ett system med ökad frihet och utan monopol för Sveriges Radio. Med denna principiella inställning har vi reservanter inom utskottet inte kunnat godta att lagen skall gälla radioprogram, som svenskt programföretag äger anordna med ensamrätt. Att radio sändningar icke kan få förekomma helt fritt ligger i sakens natur. Med hänsyn till den ordning och reda som är nödvändig i etern måste radioverksamheten regleras, och vi har därför föreslagit att ordet »ensamrätt» skall utbytas mot uttrycket »tillstånd av Kungl. Maj:t». I enlighet med detta ställningstagande kommer jag också, herr talman, att yrka bifall till reservationen på denna punkt. Lagförslaget har i övrigt givit anledning till några uttalanden från utskottets sida, vilka jag något skall beröra. Motionsvis har aktualiserats såväl frågan om rätten till beriktigande av felaktig uppgift i radioprogram som frågan om skyldighet för svenskt programföretag att i enlighet med tryckfrihetsförordningen offentliggöra fällande dom. Frågan om beriktigande prövas för närvarande inom Nordiska rådet. Enligt utskottet är det värdefullt om man kunde nå nordisk enighet på detta för den enskildes rättssäkerhet så viktiga område. Utskottet anser att man bör avvakta Nordiska rådets ståndpunktstagande men inser att problemet inte är så lätt att lösa. Utskottet har i detta hänseende uttalat att man särskilt bör eftersträva att beriktigande sker snabbt och i möjligaste mån når den publik, som fått del av en felaktig uppgift. Utskottet har också förutsatt att programföretaget, om det fälls för yttrandefrihetsbrott, skall offentliggöra domen. Vidare har utskottet uttalat sig för att dessa frågor skall regleras i det avtal, vilket enligt det förslag till radiolag som nu behandlas kommer att ingås mellan Kungl. Maj:t och Sveriges Radio. Även som motionär har jag ansett mig kunna nöja mig med dessa uttalanden av utskottet. I ett avseende har utskottet enhälligt föreslagit ändring i lagtexten. Enligt propositionen skall den för programmet ansvarige tjänstemannen kallas tillsynsman. Utskottet har funnit uttrycket mindre lämpligt med hänsyn till att ordet tillsynsman redan används inom andra verksamhetsområden och för tjänstemän med helt andra arbetsuppgifter. Utskottet har därför i stället stannat för beteckningen programutgivare, som på ett riktigare sätt anger tjänstemannens uppgifter och hans relativt höga ansvarsställning. Vidare får man därigenom en beteckning som bättre svarar mot tryckfrihetsförordningens uttryckssätt. Till förekommande av missförstånd vill jag i sammanhanget understryka, att utskottet med uttrycket programutgivare självfallet inte åsyftar någon som helst ändring av upphovsrättslagens bestämmelser när ett radioprogram skall anses utgivet eller offentliggjort, och uttrycket har alltså ingen upphovsrättslig funktion i detta sammanhang. Beträffande frågan om hur många programutgivare som bör finnas har utskottet liksom departementschefen inte ansett det möjligt att ange antalet. Jag vill emellerid framhålla att utskottet förutsatt att restriktivitet skall iakttas och att uppdraget endast skall anförtros tjänstemän i ledande ställning inom företaget. Utskottet har också betonat att programutgivaren genom bestämmelser i tillämpningsföreskrifterna skall tillförsäkras i huvudsak samma befogenhet som tillkommer utgivare av periodisk skrift. Herr talman! Till slut vill jag något beröra frågan om programföretagets skadeståndsskyldighet vid yttrandefrihetsbrott. Enligt lagförslaget skall programföretaget ha principalansvar för alla skador på grund av sådana brott. Den skadeståndsskyldighet som programföretaget härigenom kommer att få bära har för utskottet framstått som en mycket påtaglig fördel. Härigenom blir nämligen enskilda personers berättigade intresse att få gottgörelse för skada på grund av yttrandefrihetsbrott tillgodosett. Inom utskottet har diskuterats en ytterligare utvidgning av principalansvaret och eventuellt objektivt ansvar för programföretaget för skada till följd av radioprogram. I anslutning härtill skall också ses ett motionsvis framfört förslag om lagstiftning beträffande ekonomiskt förtal. Utskottet har ansett att detta spörsmål är av stor betydelse. Emellertid skall principalansvarsfrågorna tas upp i ett större sammanhang vid den reformering av skadeståndsrätten som förbereds inom justitiedepartementet. Vissa frågor som berör ekonomiskt förtal utreds också för närvarande. Utskottet har därför i dessa delar ansett sig kunna inskränka sig till att uttala, att det förutsätter att dessa problem närmare kommer att övervägas vid det arbete som förestår inom Kungl. Maj:ts kansli. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen under punkt I i förevarande utlåtande och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det vore frestande att här anlägga synpunkter på hela frågan om rundradions fortsatta verksamhet och organisation. Jag skall emellertid inte falla för den frestelsen utan endast med några ord beröra kärnproblemet, d.v.s. monopolfrågan, eftersom den ju också hör in under sammansatta konstitutionsoch första lagutskottets utlåtande. Den debatt som förts i dag liknar i många avseenden tidigare debatter. Socialdemokraterna med herr Palme i spetsen har inte ändrat uppfattning i den grundväsentliga frågan om monopolets negativa verkningar för den fria opinionsbildningen. Den enda lilla stråle av hopp vi fått under dagen tycker jag var herr Johanssons i Trollhättan anförande. Han sade att om den tekniska utvecklingen förändrade situationen så att flera företag kunde etableras, så vore han inte helt främmande för tanken att ompröva inställningen till monopolet. Åtminstone uppfattade jag honom på det sättet. Kanske tolkade jag herr Johanssons ord alltför posi tivt. Men jag tycker ändå att de gav en vink om det som jag är övertygad om är en realitet, nämligen att den tekniska utvecklingen på ganska kort sikt kommer att leda därhän att man inte längre kan försvara ett bibehållande av monopolet. Det borde vara en självklar skyldighet att vi här i riksdagen söker se till att människor får bästa möjliga förutsättningar att bilda sig en uppfattning i olika frågor. Och för att så skall kunna ske måste media verka i den fria opinionsbildningens tjänst. Detta gäller givetvis också radio och television. Som fru Gärde framhöll får vi med säkerhet bättre program med konkurrerande företag, men ändå viktigare är att vi då kan slå vakt om den fria opinionsbildningen. Det är som jag ser det en omistlig tillgång. Egentligen är det märkligt att höra statsrådet Palme så frenetiskt slå vakt om monopolet. Det förefaller som om han av någon anledning vore rädd för konkurrens i etern och rädd för vad som kan följa därmed i avseende på den fria opinionsbildningen. Herr Palme sade tidigare — det var kanske utifrån eventuella erfarenheter som småbrukare — att den bästa myllan får man av blandjord. Jag kan hålla med honom om det. Men han glömde att dra ut konsekvenserna av det sagda. Hans resonemang innebär att det just är herr Palmes blandning som är den bästa och han bortser från det naturliga i att olika blandsorter får konkurrera med varandra för att man skall kunna avgöra vilken mylla som faktiskt är bäst. Det är ju det som är det essentiella i hela problematiken. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till den vid sammansatta konstitutionsoch första lagutskottets utlåtande fogade reservationen. Jag vill emellertid också något beröra de frågor som i övrigt behandlas i utskottets utlåtande och där utskottet varit enigt i sin ståndpunkt. Fru Gärde har tidigare varit inne på de frågorna, och jag skall därför inte nu ingå så mycket i detaljer. Vad gäller möjligheterna att i radiooch TV-program få framfört ett beriktigande är det angeläget framhålla att programföretaget på allt sätt bör försöka verka för att beriktigandet får en plats i sändningarna som korresponderar mot publiceringen av den felaktiga uppgiften. Där tycker jag att vi nyligen har fått ett exempel på att man på företaget inte har förfarit med tillräcklig varsamhet. Jag tänker på Lundahl-affären, som ursprungligen slogs upp på ett sätt som väckte uppseende inte bara här i landet utan även långt utanför våra gränser. Men när domen sedan blev friande, tillkännagavs det på ett betydligt mera blygsamt sätt, som inte väckte någon särskild uppmärksamhet — i varje fall inte utanför landets gränser. Det finns sålunda anledning understryka det väsentliga i att det i det avtal som kommer att ingås mellan Kungl. Maj:t och Sveriges Radio också införes villkor om beriktigande, som har sin motsvarighet i tryckfrihetsförordningens bestämmelser, alltså i enlighet med vad utskottet har enats om. När det sedan gäller benämningen på den person som skall vara ansvarig för ett program, så delar jag utskottets uppfattning att ordet tillsynsman är ovanligt illa valt. Jag anser emellertid att man egentligen borde ha använt ordet programansvarig, ansvarig programledare eller kanske t.o.m. ansvarig programutgivare. Det hade givit ett adekvatare uttryck för vad man avser. Man har stannat för ordet programutgivare av den enkla anledningen att det var ett ord som väl kunde infogas i lagtexten och som därigenom inte skapade onödiga komplikationer. Därför har också utskottet anslutit sig till detta förslag. Väsentligare är att den i högermotionen aktualiserade frågan om antalet programutgivare har fått en mycket po sitiv behandling av utskottet. Jag vill också säga att departementschefen själv i någon mån har varit inne på samma tankegångar. Men utskottets skrivning innebär ett förtydligande av vad departementschefen har anfört. Utskottet framhåller nämligen det väsentliga i att detta ansvar endast skall anförtros tjänsteman i ledande ställning inom företaget och understryker vikten av att restriktivitet iakttages. Därigenom har man på ett tillfredsställande sätt anslutit bestämmelserna till tryckfrihetsförordningens regler. Till sist, herr talman, skall jag säga några ord om ekonomiskt förtal, som innefattar problemet om skydd för affärsmän och enskilda som blir förfördelade i radio och TV genom att oriktiga uppgifter om dem och deras verksamhet sprids. Det föreligger ett behov av bestämmelser om skydd mot ekonomiskt förtal. Sådana bestämmelser finns för närvarande inte i brottsbalken, trots att de fanns i strafflagen tidigare.

Nu finns det anledning att tro att lagstiftningen om illojal konkurrens inte kommer att innehålla bestämmelser om ckonomiskt förtal, nämligen den sortens förtal som riktas mot näringsidkare från allmänheten, t.ex. kunder, klienter och patienter. Frågan kommer således fortfarande att vara oreglerad i den delen. Utskottet framhåller i sitt utlåtande att frågan är av stor betydelse och förutsätter att det genom motionen aktualiserade problemet närmare kommer att övervägas vid det arbete som förestår inom Kungl. Maj:ts kansli. Denna fråga har utan tvivel mycket stor praktisk betydelse, och det finns anledning att uttrycka en förhoppning om att bestämmelser snart kommer att föreläggas riksdagen för beslut.

Herr talman! Det skulle bli resultatlöst om vi nu bland fotfolket skulle försöka driva upp en ny debatt om den stora principfrågan efter kommunikationsministerns synnerligen inspirerade anförande här i dag och de inlägg som sedan gjorts i anslutning därtill. Jag vill emellertid bestämt bestrida vad mina kamrater i det sammansatta konstitutionsoch första lagutskottet har sagt, nämligen att det vore självklart att det skulle bli bättre program om deras förslag skulle bifallas. Det har också framgått av de exempel som av kommunikationsministern tagits från olika håll, att detta inte är någonting som man med särskilt stor säkerhet kan vänta sig. Herr Carlshamre räknade med att man efter detta andra kommersiella företag skulle få ytterligare fem eller sex kommersiella företag och efterhand skulle ha möjlighet att få lika många sådana företag, som man har tidningar här i landet. Jag tycker att han då gav en ganska klar bild av hur opinonsbildningen redan har monopoliserats i detta land. Det visar, att det är de stora ekonomiska intressena som kan föra fram sina meningar. I många delar av landet är vi tvungna att hålla oss till en enda tidning. Här i Stockholm har vi ju möjlighet att läsa två tidningar på morgonen — men vi vet inte hur länge det kommer att vara fallet. Under alla förhållanden tycker jag att denna vision av fem eller sex framtida privata TV-företag är ganska skrämmande. Men jag skall inte göra något försök att ta upp en ny debatt på den punkten, utan vill hålla mig till de uppgifter som vi närmast haft i det sammansatta konstitutionsoch första lagutskottet och i det sammansatta konstitutionsoch tredje lagutskottet. — Vi har ju i det förstnämnda utskottet haft att behandla en del motioner, och i utskottets skrivning har vissa av de i motionerna framförda synpunkterna beaktats. I allmänhet har ju motionärerna också varit nöjda med utformningen av utlåtandet. Jag vill emellertid säga, att man lägger in något för mycket i vår mening, om man utgår från att domarna i mål, som kommer att avdömas efter den nya lagen, skulle direkt återges i radioeller TV-program. Detta har inte varit utskottsmajoritetens mening. I utlåtandet från sammansatta konstitutionsoch första lagutskottet heter det bl.a.: »Vad gäller frågan om offentliggörande i radion av fällande dom mot svenskt programföretag torde kunna förutsättas att företaget självmant kommer att ombesörja publicitet. Enligt utskottet bör emellertid det avtal, som skall ingås mellan Kungl. Maj:t och Sveriges Radio, innefatta villkor om beriktigande och också en motsvarighet till tryckfrihetsförordningens — — — bestämmelse om publicering.» Det är viktigt, att resultatet av domen kommer till allmänhetens kännedom, men det är kanske inte lika nödvändigt att domen i sin helhet återges. I tryckfrihetsförordningen föreskrivs ju att part på yrkande kan få en dom i dess helhet återgiven i ifrågavarande periodiska skrift. Frågan om antalet programutgivare inom företaget har också diskuterats. En strävan har varit att få ned antalet, så att endast tjänstemän i relativt hög ställning inom företaget skall ha ansvaret. Å andra sidan får antalet inte nedbringas till den grad, att det blir en ren illusion att vederbörande skall ha tagit del av programmen, innan de sänds. I varje fall vill jag lägga in den meningen i bestämmelserna, att programutgivarna skall ha tagit del av programmen, så att de har en faktisk möjlighet alt avgöra om ett program skall sändas eller inte. — Vi har under utskottsbehandlingen av frågan fått påpekat för oss, att det på vissa tidningar inte är möjligt för den ansvarige utgivaren att överblicka allt vad som skall tryckas. Man arbetar då närmast med en allmän policy, som så att säga genomsyrar medarbetarnas inställning och gör att det inte blir några övertramp eller några avvikelser från den allmänna linje, som den ansvarige utgivaren företräder. Jag kan inte dela herr Hamrins i Jönköping mening att detta skulle vara eit slutmål. Jag tror att det är värdefullare om man kan behålla ansvaret hos en begränsad krets av kvalificerade tjänstemän, som dock har en praktisk möjlighet att taga del av programmen i förväg. Här har också diskuterats frågan om skadeståndsoch straffansvaret. För vissa sändningar av gudstjänster, dagshändelser, nöjestillställningar 0o. s. Vv. som är anordnade av andra än radioförtaget finns inte ett personligt straffansvar. Det har ansetts, att i sådana fall bör rimligen den som ansvarar för den gudstjänst eller nöjestillställning som sänts själv vara ansvarig. Men den allmänhet som behöver skyddas har samtidigt fått det skyddet, att radioföretaget är solidariskt ansvarigt i skadeståndshänseende. Härigenom «ställs alltså de stora ekonomiska resurser, som detta företag rimligen bör ha, till den skadelidandes förfogande. Jag delar helt den mening som framförts tidigare, att det är angeläget att frågan om förtal som lett till ekonomisk skada kan komma till en lösning och att man får resultat av det arbete, som pågår på detta område. Det finns också anledning att överväga frågan om ett objektivt ansvar för radioföretaget. Utskottet har dock funnit att skäl inte finns att företa sig något i detta sammanhang, att i stället avvakta det allmänna arbete som på skadestånds rättens område pågår inom departementet. När det sedan gäller den radiolag, som behandlats av sammansatta konstitutionsoch tredje lagutskottet, har denna till stora delar berörts här av herr Hilding Johansson. Jag vill endast framföra några synpunkter. Herr Carlshamre gjorde gällande, att denna lag var mycket illa skriven, oavsett vilken uppfattning man hade i principfrågan. Jag tycker att utskottet på ett hyggligt sätt har löst de ganska besvärliga frågor som här funnits. Enligt 1959 års konvention är en radiosändning en sådan sändning som inte sker med tråd, och detta är alltså en godkänd internationell terminologi. I detta lagförslag har man gjort den konstruktionen, att man talar om radiosändning — som ansluter sig till konventionens terminologi — trådsändning och rundradiosändning, vilken senare innefattar radiosändning och trådsändning, som är avsedd att mottagas direkt av allmänheten, om sändningen inte är avsedd för endast en sluten krets, På detta sätt har man så att säga tekniskt-juridiskt löst frågan. Lösningen är kanske inte elegant, men enligt min uppfattning kan man vara nöjd med den. Gränsdragningsfrågorna är besvärliga men tillhör inte de svåraste tolkningsfrågorna på det rättsliga området. Här finns nämligen i motiven ganska goda exempel på vad som avses med de olika begreppen. Vissa trådsändningar, t.ex. inom denna lokal, i en konsertsal o. s. v., faller inte under lagstiftningen, medan däremot det fall herr Carlshamre tog upp, nämligen sändning av program från Johanneshov till biografer ute i staden, uppenbarligen omfattas av lagstiftningen och inte blir tillåten. Jag tror att man i hög grad överdriver svårigheterna och att radiolagen ganska bra kan komma att fylla sin uppgift. Det är inte heller någonting principiellt nytt som man inför, när man tar in trådsändningarna under denna lag stiftning, eftersom de även faller in under 1946 års lag. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till sammansatta konstitutionsoch första lagutskottets utlåtande nr 1 i alla delar och likaledes till sammansatta konstitutionsoch tredje lagutskottets utlåtande nr 1.